Herr talman! Den numera sönderfallande borgerliga regeringen fortsätter Torsdagen den sina attacker mot landets kommuner och landsting. De senaste åren har man 7 maj 1981 ständigt fått höra att kommunerna expanderar för mycket, och de flesta inser väl att det nu inte går att fortsätta i samma takt som hittills. Men man har fått ett intryck av att de borgerliga regeringarna försökt skylla en stor del av de ekonomiska problem vi har i detta land just på kommunernas expansion. Man brukar, herr talman, säga att man inte skall kasta sten när man sitter i glashus. En regering som fullständigt har tappat greppet över ekonomin bör inte beskylla andra för ekonomiskt lättsinne. Det är helt uppenbart att många landstingsoch kommunalmän runt om i landet upplever det som både egendomligt och orättvist att de skall bestraffas för att de har skött sin ekonomi vida bättre än regeringen skött sin. Detta fick vi höra i klarspråk när finansutskottet för en tid sedan besökte Västerås kommun. I den socialdemokratiska partimotionen om den kommunala ekonomin för 1982 framhöll vi att vi inte kunde ta ställning till regeringens förslag i proposition 116. Utan den ekonomiska information som regeringen borde presentera i kompletteringspropositionen om samhällsekonomin i stort — och om den kommunala ekonomin i synnerhet — borde riksdagen inte nu ta ställning till dessa frågor. Vi begärde i utskottet att man skulle skjuta på dessa ställningstaganden till dess att kompletteringspropositionen låg på riksdagens bord. Detta yrkande från vår sida avstyrktes av utskottsmajoriteten. När vi nu har sett innehållet i kompletteringspropositionen har vi kanske litet större förståelse för majoritetens inställning. Kompletteringspropositionen innehåller inte någon som helst ytterligare information om kommunernas ekonomi för 1982. De ekonomiska bedömningarna för 1982 är över huvud taget mycket ofullständiga. Man kan fråga sig om den nu avgångne ekonomiministern började trappa ner sin verksamhet redan i april månad. Vi finner det alltså utomordentligt anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten på så ofullständigt underlag tar ställning till åtgärder som får avsevärda effekter på kommunernas ekonomi. I proposition 116 föreslås att utbetalningarna av kommunalskattemedel för 1982 skall reduceras med 2,8 miljarder kronor. Samtidigt har statsmakterna ålagt kommunerna uppgifter, som enligt Svenska kommunförbundets beräkningar kostar ca 2 miljarder kronor. Detta motsvarar 3,5 26 av den kommunala konsumtionen. Dessa kostnadsuppskattningar har regeringen inte på något sätt redovisat för riksdagen. Man beskär alltså kommunernas inkomster med ett belopp som motsvarar ungefär en krona per skattekrona, samtidigt som kommunernas kostnader ökar med ungefär lika mycket. Man kan ju fråga sig hur detta skall gå ihop. Statsrådet Wirtén, numera budgetoch ekonomiminister, säger i proposition 116: ”-—- förutsätter jag samtidigt att kommunerna endast om synnerliga skäl föreligger kompenserar bortfallet av inkomster genom 21 höjning av kommunalskatten.” — Det hade onekligen varit intressant, om utskottsmajoriteten på något sätt hade beskrivit hur detta skall gå ihop. De åtgärder regeringen föreslår kommer att frambringa stora skattehöjningar, om ingenting annat görs. Därför är det kanske inte så förvånande att utskottsmajoriteten — moderater, folkpartister och centerpartister — nu tassar litet försiktigt kring ett moderat motionsyrkande om kommunalt skattetak. Utskottsmajoriteten säger nämligen att den inte nu är beredd att utarbeta ett lagförslag om kommunalt skattetak. Man undrar vad som ligger bakom detta ”nu”. Vad har man i bakfickan i de här avseendena? Skall man tolka budgetministerns avslutande uttalande om riktlinjerna för den kommunala ekonomin i det reviderade budgetförslaget så, att ett sådant förslag kan komma i höst?

Den enda finansieringsväg som då återstår för kommunerna är ju att låna sig fram. Men den väg som borgerliga regeringar slagit in på för sitt statliga fögderi, att låna var tredje krona för sina utgifter, kan endast tjäna som avskräckande exempel. Jag tror inte några ansvariga kommunalmän ute i landet är beredda att beträda den vägen. Utskottsmajoriteten har i det betänkande som nu behandlas helt förlitat sig på att de åtgärder som aviseras i kompletteringspropositionen skall bringa ordning såväl i de borgerliga partiernas argumentation i de här avseendena som i kommunernas ekonomi. När vi nu fått ta del av innehållet i kompletteringspropositionen tvingas vi konstatera att oredan blir än värre. I propositionen anges inte med ett ord hur man bedömer kommunernas ekonomi för år 1982, men konsumtionstakten måste begränsas till 1 96 för 1982 och för åren därefter, säger man från regeringens sida. Detta skall ske genom att man omprövar olika kommunala verksamheter. På punkt efter punkt säger budgetoch ekonomiministern att han skall lägga fram förslag om besparingsåtgärder i andra sammanhang. När det gäller införandet av exempelvis socialtjänstlagen, tillsyn enligt miljöskyddslagen m.m., säger han i det reviderade budgetförslaget endast att det inte är avsikten att kommunernas resursanvändning skall öka genom dessa åtgärder. Men den nya socialtjänstlagen har ju redan kostat pengar för kommunerna, och den kommer att kosta ytterligare. Svenska kommunförbundet har beräknat kostnaderna till mellan 500 och 600 milj.kr. Även vi anser att den kommunala expansionen måste dämpas. Den kan inte fortsätta att öka i samma takt som hittills. En dämpning har också skett det senaste året. År 1980 ökade konsumtionen med 3,5 36, och för innevarande år bedöms ökningen stanna vid 3 76. För år 1982 bör konsumtionen, enligt vår bedömning, kunna begränsas till ca 2 96. Ansvariga Nr 133 i Kommunförbundet och Landstingsförbundet har sagt att det finns en Torsdagen den möjlighet för kommunerna att hjälpligt klara sig inom den ramen. Skulle 47 maj 1981 man gå hårdare fram och dra ned konsumtionstillväxten i kommunerna, måste det ske i sådana former att redan gjorda investeringar och planeringar inte sätts i fara. Vi har f.n. inte råd att slösa bort resultatet av sådana åtgärder. Vi för vår del kan inte acceptera att tillväxten sätts så lågt som till I 26, om kommunerna skall kunna fullgöra sina uppgifter utan att deras planering alldeles raseras. Vi kan inte heller bortse från att den konjunktursvacka som nu kan skönjas kommer att resultera i avtagande sysselsättning under vintern 1981-1982. Drar man då ned alltför kraftigt på den kommunala verksamheten, kommer situationen att förvärras ytterligare. Det innebär bara att ytterligare miljarder, utöver dem som nu föreslås i kompletteringspropositionen, måste tillföras arbetsmarknadsmyndigheterna. Det gagnar varken samhällsekonomin eller statsfinanserna om nedskärningar till kommunerna måste kompenseras med ökade kostnader för arbetsmarknadspolitiken. Det framstår som helt uppenbart. Jag skulle bara vilja säga ett par ord i övrigt om förslagen till begränsningar av det kommunala skatteunderlaget samt om motionsyrkandet om kommunalt skattetak. Enligt de bestämmelser som finns i grundlagen får kommunerna ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter . Det är hörnstenar i den kommunala självbestämmanderätten. Grunderna för den kommunala beskattningen bestäms genom lag . Lag stiftas som bekant av riksdagen. I proposition 116 föreslås att utbetalningen av förskott på kommunalskatt 1982 skall grundas på ett beskattningsunderlag som skiljer sig från det underlag som de skattskyldiga betalar skatt på. Enligt lagförslaget skall skatteunderlaget justeras till det som kan beräknas ha påförts, om grundavdraget för fysiska personer varit 7 000 kr. För övriga skattskyldiga skall skatteunderlaget reduceras med 20 26. Regeringen har ännu inte lagt fram något förslag om ändringar i beskattningen av de skattskyldiga på det sätt som förutsatts vid beräkningen av förskottsmedel av kommunalskatt. Enligt vår mening bör riksdagen först, såsom grundlagen stadgar, fatta beslut om det kommunala beskattningsunderlaget. Först därefter bör riksdagen pröva i vilken takt eventuella förändringar i beskattningsunderlaget bör få återverka på utbetalningarna av kommunalskattemedel. Det kan i och för sig finnas skäl att låta förändringar i den kommunala beskattningen få snabbare genomslag än vad som nu är fallet. En grundläggande princip härvidlag måste dock vara att det är den skatt som tas ut av skattskyldiga som också skall tillföras kommunerna som kommunalskatt. Löser man upp detta samband, riskerar man att den kommunala beskattningsrätten egentligen blir en chimär. När det slutligen gäller det moderata motionsyrkandet om kommunalt skattetak anser även vi reservanter att den redovisning som konstitutions 23 utskottet har gjort på många sätt är klarläggande i dessa frågor. Grundlagsregleringen av den kommunala självbeskattningsrätten innebär att kommunerna ges en reell frihet att bestämma skattens storlek. Eventuella begränsningar i beskattningen måste göras med försiktighet. Konstitutionsutskottet drar slutsatsen att ingrepp i kommunernas beskattningsrätt bör undvikas. Eftersom jag vet att Hilding Johansson senare under debatten kommer att närmare beröra dessa frågor, skall jag inte gå närmare in på den problematiken. Tillåt mig bara att säga att vi från socialdemokratiskt håll i utskottet är litet bekymrade över att mittenpartierna i sina skrivningar på denna punkt har gått moderaterna för långt till mötes. Det som jag tidigare berörde upplever vi som ett hot att man kan vara beredd att tillgripa sådana här åtgärder. Vi tycker det är synd att mittenpartierna — när de nu lyckats frigöra sig ur moderaternas järngrepp i en annan skattefråga — skall sitta fast i det här sammanhanget. Här finns tydligen risk för återfall. Begränsningen av den kommunala expansionen bör i stället ske genom att de uppgifter som statsmakterna och statliga myndigheter lägger på kommunerna begränsas. Med ett sådant förfaringssätt minskar behovet av skattehöjningar. Låt mig sedan, herr talman, slå fast att när våra landsting och kommuner snart tvingas att höja kommunalskatterna på löpande band — och kommunalskatten drabbar ju i första hand de lägsta inkomsttagarna i samhället — då är det de tre borgerliga partier som har regerat landet under några år som bär det fulla ansvaret för den utvecklingen. Herr talman! Jag yrkar bifall till de till finansutskottets betänkande fogade reservationerna.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 31 behandlas ju kommunalekonomiska frågor. Där behandlas också vpk:s partimotion 2058. I motionen yrkar vi på att regeringens proposition 1980/81:116 avslås, utom i vad gäller förslaget att fullfölja 1979 års beslut om en skatteutjämningsreform. På denna vår motion och den socialdemokratiska motionen 2055, som i flera avseenden går i samma riktning, yrkar nu finansutskottets majoritet avslag. Motiveringen för avslag är det statsfinansiella läget och nödvändigheten att spara också på det kommunala området. Låt oss först konstatera att den service som ges människorna här i landet från primärkommuner och landsting är betydelsefull och ligger de enskilda människorna nära. Den kommunala servicen, bl.a. i form av sjukoch socialvård, är allra betydelsefullast för de ekonomiskt svaga i samhället, som inte kan köpa sig en sådan service utan är hänvisade till den service som samhället kan ge. Gjorda undersökningar visar också att just vården är det serviceområde på vilket skattebetalarna är mest villiga att lägga sina skattepengar. Men vi har två skilda beskattningar där beskattningsrätten ligger på samma Nr 133 ställe som beslutanderätten. Eller rättare sagt: Det var meningen att det Torsdagen den skulle vara så. Den valda församling som beslutar om en kostnadskrävande 7 maj 1981 verksamhet skall också genom skatteuttag finansiera den. Så är det tänkt, men sedan länge förhåller det sig inte på det sättet. Kommuner och landsting har sedan många år ålagts uppgifter genom statliga beslut, men staten har bara delvis eller inte alls åtagit sig att finansiera den verksamhet som man ålagt kommuner och landsting. Det har lett till en kostnadsövervältring från staten till kommunerna, en kostnadsövervältring som vi från vpk sedan många år motsatt oss. Vi har motsatt oss den därför att de två skilda skattesystemen verkar olika. Staten tar ut en progressiv skatt, som åtminstone är avsedd att fördela skattebördan efter bärkraft. Den kommunala skatten är proportionell och utgår med viss procent, oberoende av den beskattningsbara inkomstens storlek. Effekten av detta blir att kommunalskatten är en skatt som känns hårdast för låginkomsttagarna, medan statsskatten känns hårdast för dem som har högre inkomster. Genom senare års justeringar i den statliga skatteskalan har statsskatten för verkliga låginkomsttagare blivit förhållandevis låg. Kommunalskatten däremot ligger kvar med oförändrad tyngd för de sämst ställda. Nu har kommunalskatten nått en sådan höjd att det ter sig svårt att höja den ytterligare. Ca 30 26 av den beskattningsbara inkomsten går till kommunalskatt.

Så över till de frågor som tas upp i finansutskottets betänkande. Rent allmänt anser vi för vår del att det inte går att spara sig ur krisen. Det är självfallet inte något fel att vara sparsam. Sparsamhet uppfattas fortfarande av många som en dygd — så också av oss. Men det sparande som vi kan stödja skall vara klokt, och vi anser det inte vara klokt att på det sätt som föreslås i propositionen och i utskottsbetänkandet strama åt den kommunala sektorn. En sådan åtstramning riskerar i stället att medföra ett dåligt utnyttjande av kommunala resurser som redan är uppbyggda, till stora kostnader. Att dessa resurser inte kan utnyttjas till fullo leder till vad vi vill kalla en social nedrustning. Vi är gärna med och diskuterar en nedrustning, men då skall det gälla det militära området och inte det sociala. Vi är också gärna med om att begränsa den offentliga sektorn, men då skall det handla om att minska på onödig byråkrati och på dubbelarbete. Den socialt nyttiga delen av den offentliga sektorn vill vi i stället bygga ut, även om det under en period som denna kanske måste ske i en lugnare takt än vad vi tidigare varit vana vid. Detta gäller vår allmänna utgångspunkt. Men kan då ett sådant resonemang vara försvarligt när vi har ett jätteunderskott i statsbudgeten? Jo, det anser vi, trots detta förhållande. Vi tror inte att detta problem kan lösas genom oklokt sparande, utan det måste 25 lösas genom en offensiv näringspolitik, där alla som kan arbeta sätts i arbete och där man samtidigt sparar på ett klokt sätt. Det finns en massa umbärliga ting och företeelser i samhället som vi skulle kunna spara på, och vad vi alls inte har råd med är att låta folk gå utan arbete. För några år sedan tillsattes en kommunalekonomisk utredning, som hade till uppgift att se över kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Utredningens förslag uppfattades som positiva av kommunalmännen ute i landet. Men den borgerliga regeringen har fördröjt genomförandet. I det nu föreliggande utskottsbetänkandet är man äntligen beredd att ta det sista steget i denna viktiga utjämningsreform. Detta sista steg beräknas betyda att en miljard överförs från staten till kommuner och landsting. Men samtidigt föreslås i betänkandet att staten skall ta tillbaka 2,8 miljarder, varför nettoeffekten för kommunerna blir att deras ekonomiska handlingsutrymme istället krymps med 1,8 miljarder. Som jag redan utvecklat är detta en som vi ser det oklok sparlinje, som vi bestämt motsätter oss. I utskottsbetänkandet sägs det att kommunalskatten nu nått en sådan höjd att det måste vara utomordentligt svårt att motivera ytterligare höjningar för kommuninvånarna. Det kan jag instämma i, och just därför är det ytterst viktigt att inte staten lägger ytterligare bördor på kommuner och landsting. Man erkänner i betänkandet att man redan lagt på bördor av det slaget. Man räknar upp utbyggnaden av gymnasieskolan, grundskolans nya läroplan, socialtjänstlagen, den samlade skoldagen, arbetstidsförkortning för brandmän, förbättring av lokal och regional kollektivtrafik m.m. Man säger att dessa nya uppgifter lett till nya kostnader för kommunerna på ca 2 miljarder kronor per år och att det motsvarar 3,5 26 av den kommunala konsumtionen. Vi finner det som sagt inte välbetänkt att man i det läget tar 1,8 miljarder av kommunerna. I utskottsbetänkandet hänvisar man till vad föredraganden uttalar i propositionen 116. Där sägs att den kommunala konsumtionen inte bör tillåtas öka med mer än 1 26 under år 1982.

Det är för oss självklart att inte följa en sådan linje. Men höjningen av det kommunala grundavdraget då, är det något som vi kan ansluta oss till? Tyvärr måste vi också här säga nej. En höjning av det kommunala grundavdraget skulle ha kunnat försvaras om förslaget hade presenterats i ett annat sammanhang. Det ger ju en lättnad för låginkomsttagarna. Vi anser också att det är bättre med avdrag direkt från skatten, i form av en skattereduktion, än avdrag från inkomsten. Här minskar man i stället den bättre skattereduktionen och ökar grundavdraget. Det betyder att pengar förs över från kommunerna till staten. Det är tvärtemot vår linje, och därför måste vi avvisa också detta förslag.

Att kapitalismen som system fungerar dåligt är vi inte beredda att bara helt passivt acceptera. Vi vill ha offensiva satsningar på näringsliv och sysselsättning för att åstadkomma ett bättre underlag för den kommunala sektorn. Vi tror att det då måste sättas in ett åtgärdsprogram som kan komma att gå utanför det kapitalistiska samhällets vanliga ram. Slutligen några ord om reservationerna till utskottsbetänkandet som alla är socialdemokratiska. I reservation 1 framför man kritik mot propositionen för att denna lagts fram utan att en allmän bedömning av samhällets och kommunernas ekonomi samtidigt presenterats. Man vill skjuta på ett beslut i frågan till dess att kompletteringspropositionens analys föreligger. Man säger att beslut ändå hinns med i tid. På den punkten finns det inte några större meningsskiljaktigheter.

Vid den kommande voteringen kommer vi i vanlig ordning att först rösta på vår motion, men när den, som troligt är, har fallit kommer vi att rösta på reservationen, som då får åtminstone en chans att vinna. Att avstå från att rösta kan innebära att vi indirekt stöder enprocentslinjen för den kommunala konsumtionsökningen. Jag vill säga detta och få det fört till protokollet för att klargöra att vår röst för reservation 1 inte innebär att vi utan vidare accepterar 2 20 som en godtagbar nivå i den kommunala konsumtionsutvecklingen. Reservationerna 2-4 ger oss inte samma problem som reservation 1; det är mer självklart att vi kommer att stödja dem. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till vpk:s partimotion 2058.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 31 behandlas dels proposition 1980 81:116 om kommunalekonomiska frågor inför 1982. Utskottet konstaterar att den kommunala verksamheten de senaste åren har expanderat i en högre takt än vad som varit samhällsekonomiskt acceptabelt. Under senare delen av 1970-talet har den kommunala konsumtionen ökat med mellan 4 och 5 26 per år. Samtidigt har antalet anställda i kommuner och landsting ökat med drygt 40 000 personer per år. Detta skall då jämföras med det totala tillskottet av arvetskraft, som är endast 35 000 per år. 1960 och 1970-talen präglades av en mycket kraftig utbyggnad av den offentliga sektorn. Många menar att utbyggnaden kanske gick snabbare än vad den ekonomiska utvecklingen i övrigt egentligen gav utrymme för. Samtidigt kan man konstatera att utbyggnaden till stor del var motiverad av de växande behoven, inte minst på vårdoch omsorgsområdena. Utbyggnaden kom också att bli kraftig på grund av att man i stor utsträckning vägleddes av en övertro på institutionslösningar och stordriftstänkande. Av den offentliga verksamheten svarar kommuner och landsting för ungefär 70 70. Kommunerna tar i anspråk närmare en fjärdedel av bruttonationalprodukten. Detta, herr talman, är två grundläggande förhållanden som gör det nödvändigt för varje regering och varje politisk meningsriktning att ägna den kommunala ekonomin ett betydande intresse. Kommunernas anpassning till den samhällsekonomiska utvecklingen har stor, för att inte säga avgörande, betydelse för strävandena att nå ekonomisk balans. Det är därför nödvändigt med ett fungerande samspel mellan staten och regeringen å ena sidan och kommunerna och landstingen å den andra. I princip bör det vara så att en uppgörelse om utrymmet för kommunal expansion helst skall vara klar och redovisad i den finansplan som regeringen varje år förelägger riksdagen. När kommunalekonomiska utredningen i början och mitten på 1970-talet diskuterade dessa frågor var det ett av utredningens viktigaste förslag. Det systemet har till en del utvecklats och förverkligats under loppet av de senaste åren. Det är ju fråga om ansvaret både för landets ekonomi och för den kommunala verksamheten, som ju är av stor vikt när det gäller omsorgen om de enskilda människorna. Medvetandet om den totala ekonomiska situationen växer sig allt starkare också inom den kommunala sektorn. Detta visas inte minst av att kommunerna i betydande utsträckning lyckats bromsa expansionstakten de senaste åren. För 1980 redovisades knappt 4 2 och för innevarande år beräknas expansionstakten ligga under 3 20. Men den ligger fortfarande för högt, mot bakgrund av den samhällsekonomiska utvecklingen. För de kommande åren är det därför nödvändigt att dämpa den kommunala expansionstakten ytterligare. Det är dock viktigt att komma ihåg, när man diskuterar dessa frågor, att det fortfarande är fråga om ökad kommunal verksamhet. I de allra flesta fall handlar det om neddragning av ökningstakten. Det är alltså inte fråga om stagnation. Långtidsutredningens bedömning är att 1 70 i kommunal volymökning är vad vi bör anpassa oss till de närmaste åren. Detta behövs för att industrin skall få utrymme för de investeringar som kan garantera oss välstånd i framtiden. Regeringen har anslutit sig till långtidsutredningens bedömningar Nr 133 på denna punkt. Detta är också bakgrunden till de kommunala inslagen i Torsdagen den regeringens ekonomiska åtgärdspaket. 7 maj 1981 I proposition 116 anger föredragande statsråd åtgärder som begränsar de finansiella ramarna för kommunerna 1982. Det föreslås att utbetalningar av förskottsmedel av kommunalskatt 1982 skall reduceras genom att grundavdraget höjs med 1000 kr. för fysiska personer och skatteunderlaget för juridiska personer begränsas med 20926. Dessutom föreslås att vissa specialdestinerade statsbidrag slopas. Detta innebär, såsom framhållits här tidigare, att kommunernas inkomster reduceras med 2,8 miljarder kronor. Det motsvarar 1 kr. i kommunal utdebitering. Samtidigt ger sista etappen av skatteutjämningsreformen kommunerna en inkomstförstärkning av 1 miljard kronor. I motion 2055 från socialdemokraterna finns egentligen inget förslag utan socialdemokraterna hänvisar till att de vill avvakta kompletteringspropositionen innan de tar ställning i sak. Jag har svårt att förstå den motiveringen, eftersom socialdemokraterna i motionen och sedan även i reservationen i finansutskottet pekat på nödvändigheten av att begränsa det kommunalekonomiska konsumtionsutrymmet. Det finns, enligt finansutskottets majoritet, ingen anledning att skjuta på ställningstagandet. Vi visste, när utskottet behandlade propositionen, att det finansiella utrymmet för kommunerna inte skulle förbättras under tiden fram till den tidpunkt då kompletteringspropositionen skulle läggas fram. Detta har vi också fått bekräftat när nu kompletteringspropositionen har lagts fram. Vi får under större delen av 1980-talet räkna med en mycket låg tillväxttakt för den kommunala sektorn. Det är lika bra att inse detta och rätta mun efter matsäcken. Det är helt klart att statsmakterna har ett stort ansvar, och staten är också skyldig till mycket av den kommunala konsumtionen genom att reformer ålagts kommunerna — kanske utan att staten grundligt analyserat de ekonomiska konsekvenserna av beslutade reformer. Utskottet har vid ett flertal tillfällen betonat att reformer som kommunerna ålagts att genomföra också måste finansieras. För att klara begränsningen av det ekonomiska utrymmet blir det nödvändigt att ompröva redan beslutade reformer. Utskottet anser här att de kalkyler som kommunalekonomiska arbetsgruppen räknat fram innebär, att den enda utvägen för att utan kraftiga utdebiteringshöjningar klara också en till 1 20 sänkt konsumtionstillväxt 1982 är att statmakten omprövar flertalet av de reformer som berör den kommunala verksamheten under de närmaste åren. Genomförandet av en rad av de reformer som beslutats av riksdagen på senare tid måste enligt utskottets mening därför skjutas på framtiden om de angivna målsättningarna skall kunna uppfyllas. Sedan säger utskottet, och det är viktigt, att det närmare får prövas i vilken omfattning och takt dessa reformer skall genomföras när kommunförbundens synpunkter har inhämtats och när ett fullständigare underlag presenterats i kompletteringspropositionen beträffande kommunernas ekonomiska 29 situation de närmaste åren. Det är alltså ingen lösning av detta kommunalekonomiska problem att höja skatten. Vi måste helt enkelt begränsa konsumtionsökningen — både den privata och offentliga. Därför avstyrker utskottet motionerna 2055 och 2058. I tre motioner av moderata ledamöter tas frågorna om kommunalt skattetak och anställningsstopp upp. Utskottet har remitterat Joakim Olléns motion till konstitutionsutskottet för att utröna grundlagsbestämmelserna och de bakomliggande övervägandena i samband med författningsförändringarna när det gäller den kommunala självbestämmanderätten. Konstitutionsutskottet konstaterar att en lagstiftning om kommunalt anställningsstopp inte är förenlig med det uttalande om den kommunala självstyrelsen som gjordes i samband med författningsreformen. I likhet med konstitutionsutskottet avstyrker finansutskottet motion 406. En lag om anställningsstopp skulle — bortsett från de konstitutionella betänkligheter en sådan skulle väcka — fungera som ett mycket trubbigt instrument gentemot kommunerna. Det är också troligt att ett anställningsstopp skulle verka konserverande på den kommunala verksamheten och därigenom motverka de angelägna omprioriteringarna mellan olika verksamheter. : Konstitutionsutskottet har i sitt betänkande 1980/81:22 behandlat motion 1904 av samma motionär. Utskottet framhåller att det inte behövs någon grundlagsändring för ett kommunalt skattetak. Finansutskottet anser det klarläggande som konstitutionsutskottet gjort värdefullt. Men skulle man begränsa den kommunala beskattningsrätten skulle man också urholka det ansvar som därmed följer för kommunens hela ekonomi. Nej, när statsmakterna nu omprövar de uppgifter som senast lagts på kommunerna, skapas ett minskat tryck på kommunerna. Utskottet anser det därför möjligt att komma överens med kommunförbunden genom frivilliga uppgörelser. Något skattetak är det därför inte aktuellt att införa. Utskottet avstyrker därför motionen. Socialdemokraterna har reserverat sig mot de motiveringar som majoriteten anför. Jag anser det överdrivet av socialdemokraterna att avge en reservation, när det klart framgår att utskottsmajoriteten avstyrker motionen om införande av ett skattetak. Lika klåfingrigt tycker jag moderaternas är. Det är tydligt att man till varje pris vill profilera sig. Moderaterna har i fråga om kommunalt skattetak hela tiden haft en benägenhet att försöka på något vis förverkliga en sådan lagregel. Från centerns sida — och i den frågan kan jag tala också för folkpartiet — har vi starkt betonat sambandet mellan kommunal demokrati och egen beskattningsrätt. Denna inställning står fast, Paul Jansson. Ett antal motioner som behandlar skatteutjämningsbidragen till kommunerna har också väckts. Finansutskottet hänvisar till att det nya skatteutjämningssystemet verkat Nr 133 så kort tid att någon ändring nu inte är påkallad. Dessutom pågår en del Torsdagen den utvärderingar och utredningar i syfte att förbättra skatteutjämningssystemet. 7 maj 1981 Det gäller inte minst den inomregionala skatteutjämningen inom storstads Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan på — miska frågor

Herr talman! Rolf Rämgård säger att alla partier nu måste inse att den kommunala expansionen inte kan fortsätta som hittills. Jag sade också i mitt tidigare anförande att vi är medvetna om att det inte går att ha en volymökning på 3, 4 eller 5 96 som vi har haft under de senaste åren. T. o. m. Per Israelsson var inne på den linjen att åtgärder måste vidtas. Men de måste vidtas på ett sådant sätt att de inte får orimliga sociala konsekvenser. Jag vet inte varifrån Rolf Rämgård har fått den tanken att man skulle kunna klara en hygglig standard i kommunerna med de åtaganden som de redan har, om den kommunala verksamhetens volym inte får öka med mer än 1 20. När Rolf Rämgård en gång får se facit kommer han att finna att det inte har lyckats. De ansvariga i landsting och kommunförbund har sagt att ”får vi öka volymen med 2 96 har vi en chans att i någon mån vidmakthålla vår nuvarande standard”. Det blir ingen ökning av standarden, men det blir möjligt att på ett socialt vettigt sätt upprätthålla den service som finns i kommunerna. Det var synd att Rolf Rämgård inte var närvarande i finansutskottet i dag, då Bengt Westerberg från budgetdepartementet var där. Han redogjorde för situationen och kommenterade den nya kompletteringspropositionen. Av vad han sade framgick att han inte själv längre trodde på de tankegångarna. Också han såg framför sig så stora problem att man kunde ifrågasätta om det var möjligt att nå enprocentsmålet. Rolf Rämgård säger att vi måste ägna ett betydande intresse åt kommunernas ekonomi. Självfallet måste vi göra det. Men statsmakterna och olika myndigheter, som har lagt på kommunerna så stora uppgifter, borde ha bromsat tidigare! De borgerliga har ändå haft regeringsmakten i snart fem år, och under den tiden borde man ha kunnat vidta några åtgärder som skulle ha kunnat underlätta för kommunerna att klara sina uppgifter i stället för att lägga tyngre bördor på dem. Av kompletteringspropositionen framgår att hemkunskap skall införas i kommunerna endast om det går att klara det med befintliga resurser, att man kan acceptera kommunal vuxenutbildning och en rad sådana ting. Men kommunerna får inga ökade resurser för att klara uppgifterna. Det är . orimligt.

Herr talman! Rolf Rämgård säger att det inte är fråga om en stagnation utan om en minskad ökningstakt. Och volymökningen skall enligt betänkan 31 det vara högst 1 96. Som jag tidigare har sagt kan det innebära att redan uppbyggda resurser i kommuner och landsting inte kan utnyttjas på avsett sätt. Det är heller ingen enkel sak att utan vidare bromsa upp en expansionstakt på 3 eller 4 76 och få ned den till 1 26. Det går inte utan vådor att göra det på en gång. Däremot är det kanske tänkbart att det går att hjälpligt hanka sig fram med en volymökning på 2 Zo, som Paul Jansson nämnde. Sedan säger Rolf Rämgård en annan intressant sak, nämligen att staten inte har analyserat de ekonomiska konsekvenserna av beslutade reformer. Det tycker jag nog att man borde göra. Det måste helt enkelt vara slut med att föra över kostnader från stat till kommuner och landsting, som tidigare har skett. Beslutar vi om reformer måste vi också anvisa medel uppifrån så att säga, för kommunerna kan inte klara detta. 5 Rolf Rämgård säger också att centern och folkpartiet slår vakt om den kommunala beskattningsrätten. Han säger också att utskottet har gått emot tanken på ett skattetak. Skattetak nämnde jag inte ens i mitt första anförande, därför att det är så självklart för oss att inte gå med på ett sådant. Å andra sidan måste vi inse att vi i realiteten ändå har ett skattetak därigenom att kommunalskatten är så hög som den är. Det går inte att komma mycket längre, även om vi har tänjt på det genom åren. När man för 10-15 år sedan frågade en kommunalman var han ansåg att taket låg för ett möjligt uttag av kommunalskatten, svarade han 20 kr., kanske 25 kr. Nu ligger vi omkring 30 kr. men det börjar i alla fall i praktiken på att vara ett tak. Som jag sade tidigare, ser vi som en lösning på längre sikt att det sker en total omläggning av kommunernas finansiering genom ett centralt uttag av skatt som har en annan bas än den nuvarande proportionella kommunalskatten. Men ett sådant system har vi inte ännu.

Herr talman! Paul Jansson säger att det är en omöjlighet att klara den neddragning som föreslås i utskottsbetänkandet. Det rör sig om 1 96, vilket äri enlighet med regeringens förslag och långtidsutredningens prognos. Paul Jansson hänvisar då till att man har lagt på kommunerna så många uppgifter. Det är klart att det alltid är besvärligt när man skall försöka dämpa ökningstakten.

Lyssnar man till Paul Jansson, Per Israelsson och andra, när de diskuterar den kommunala ekonomin, får man intryck av att regeringen håller på att försätta kommunerna i en situation där det råder armod. Så är naturligtvis inte fallet. Vi kan ju gå tillbaka några år i tiden och titta på vad som har förts över från stat till kommun. Åren 1976-1980 har statsbidragens andel av de kommunala bruttoutgifterna ökat med närmare tre procentenheter. Sammanlagt beräknas statens transfereringar till kommunerna år 1980 uppgå till ca 37,8 miljarder kronor, och för 1981 beräknas de ligga på 43,8 miljarder kronor. Till den kraftiga ökningen av statsbidragen skall också läggas andra åtgärder som har förbättrat kommunernas ekonomiska situation. Som exempel på detta kan jag nämna borttagandet av den allmänna arbetsgivaravgiften. Om den funnits kvar i dag, skulle den ha belastat kommuner och landsting med drygt 2,5 miljarder kronor. Av statens transfereringar av medel till kommunsektorn under de senaste åren är det i första hand skatteutjämningsbidragen som har utvecklats ordentligt. 1976 var de 2,6 miljarder kronor och för 1981 blir de ca 9 miljarder kronor. Skatteutjämningsbidragen har i det närmaste fyrdubblats sedan regeringen Fälldin tillträdde 1976. Detta kommer i första hand de resurssvaga kommunerna till del.

Herr talman! Rolf Rämgård menar att man kan senarelägga en del reformer, om man inte har råd att betala dem nu. Men vad är det som säger att den ekonomiska situationen är bättre om några år? Då är frågan: Hur länge skall man behöva slira på en tänkt reform av de härorsakerna, om Rolf Rämgård tror att det är en lösning i en besvärlig situation? Om beslut är fattade och skall genomföras, brukar det inte bli billigare att vänta, i varje fall inte om det gäller investeringar, byggande osv. Vi har erfarenhet av att det bara blir dyrare, ju längre man väntar. Det är alltså inte någon särskilt bra lösning som Rolf Rämgård nu rekommenderar. Då säger Rolf Rämgård: Titta nu på hur mycket kommunerna har fått i statsbidrag, skatteutjämningsbidrag osv.! Det är fråga om en tredubbling, menar han. O. K., men vi har varit överens om skatteutjämningen till kommunerna. Däremot var vi inte överens med er när ni ville halvera den första delen av utbetalningen. Det gick vi emot. Nu skall det här steget genomföras, men vad händer då? Jo, då säger regeringen att det skall neutraliseras, och så drar man in andra statsbidrag i stället när man fullföljer skatteutjämningen. Det är ett faktum, och då kan vi inte räkna med att det blir särskilt mycket lättare för kommunerna att klara sina uppgifter. När Rolf Rämgård nu räknar på hur det här bidraget har fördubblats osv., kan han ju också komma ihåg att sedan de borgerliga regeringarna trädde till har inflationen här i landet mer än fördubblats. Det gräver naturligtvis också ur värdet av åtgärderna. Jag vill bara säga ytterligare en sak till Rolf Rämgård beträffande miska frågor skattetaket; jag kan inte komma ifrån det. Han uttalar med emfas att det ligger fast att det inte skall vara något kommunalt skattetak, för centern står vid sina löften. Men varför skriver man då i utskottets betänkande att man inte nu vill ha en beredskapslagstiftning på det här området? Vi satt i utskottet, som Rolf Rämgård kanske kommer ihåg, och filade bort ett antal ”nu” som ni hade i era skrivningar, men det sista skulle ni till varje pris ha kvar, för tog man bort det också, skulle kanske moderaterna ändra sitt särskilda yttrande till en reservation. Kvar står ändå i utskottets skrivning att man inte nu vill ta ställning till detta förhållande. Där ligger ett hot om att ni kan vara beredda att göra det senare.

Herr talman! Också jag är klar över att man inte kan sitta i kommunerna och landstingen och besluta om skattesatser helt oberoende av det underlag som finns för skatteuttaget. Det är man tvungen att anpassa sig till. Jag ser det som helt avgörande att själva underlaget för uttagande av kommunal skatt enligt nuvarande system inte försämras utan i stället förbättras. Skall det kunna ske, måste det föras en offensiv, aktiv näringspolitik. Det är det absolut viktigaste för både kommunerna och landstingen. En kommun som nästan helt förlorar sin enda industri, som exempelvis Storfors, får enorma svårigheter. Det är det som är avgörande. Jag inser väl att man måste dra ner ökningstakten i sådana här tider, men det får ha vissa gränser. Och det kan finnas saker som man rent av förlorar på. Om man minskar utbyggnaden av barnomsorgen, så att kvinnorna inte kan jobba utan går hemma i stället, får ju kommunen mindre inkomster. Det kan för resten lika gärna gälla män, om man skall se det ur jämlikhetssynpunkt. Vad händer, om vi inte kan få långvårdsplatser till det ökande antalet åldringar? Det kan leda till att människor får gå hemma och passa gamla föräldrar, vilket de borde ha hjälp av samhället med; det anses ju naturligt i våra dagar. Med det sagda vill jag slutligen slå fast att det primära är att förbättra skatteunderlaget genom en aktiv, offensiv näringspolitik. Man får inte spara på ett så oklokt sätt att man faktiskt hindrar folk att arbeta. Det väsentligaste av allt är att människor har jobb så att de kan betala skatt till kommun och landsting.
Herr talman! Det är det sista som herr Israelsson var inne på som också är det väsentligaste, nämligen möjligheterna att i detta läge föra över ekonomiska resurser för investeringar vilka gör det möjligt att satsa på en aktiv näringspolitik. Härigenom skapas förutsättningar för att kommunerna och den offentliga sektorn i övrigt skall kunna klara sina serviceåtaganden gentemot de enskilda medborgarna. Det är också detta resonemang som präglar utskottsbetänkandet och propositionen. Paul Jansson frågar hur länge man skall skjuta upp reformen — det kan ju bli dåliga tider igen. Så illa skall vi väl inte tro att det blir.

Visst har man haft tillgång till sysselsättning — en ökningstakt om 1 96 inom den kommunala sektorn motsvarar 10 000 arbetstillfällen, vilket är en tillgång i sig — men man kan inte fortsätta att bygga ut sysselsättningen på detta sätt inom denna sektor. I stället måste man föra över sysselsättningsmöjligheter till den industriella sektorn. Det är en av grundorsakerna till att man vill bromsa upp ökningstakten inom kommunsektorn.

Herr talman! Utskottets talesman Rolf Rämgård belyste med flera välvalda exempel den stora och ökande betydelse som den kommunala sektorn har i vår samhällsekonomi. Man kan belysa detta på många olika sätt. Man kan t.ex. notera att de stora transfereringarna från staten till kommunerna betydligt överstiger vad staten får in i inkomstskatt. Som påpekades här av herr Rämgård har dessa transfereringar beloppsmässigt också ökat stadigt. Denna sammanvävning är särskilt intressant när vi befinner oss i ett allmänt utsatt ekonomiskt läge. Här finns ett samband som inte så starkt har betonats av någon av de föregående talarna, men som vi för vår del finner vara av avgörande betydelse. Det påpekas i kompletteringspropositionen att 1 20 kommunal konsumtionsökning jämfört med ett oförändrat läge leder till en så stor lönesänkning som en 1/2 96. När man talar om procentenheter i detta sammanhang skall man vara medveten om att mycket stora delar av vår befolkning f. n. har sjunkande reallöner, av det enkla skälet att vi har levt över våra tillgångar, vilket inte längre kan fortsätta. Vi beklagar att det ännu icke, efter alla de varningssignaler som kommit under många år, blivit en mera allmänt omfattad mening att man bör ta i litet hårdare mot kommunerna än vad man är beredd att göra, till förmån för övriga delar av samhället som konkurrerar om samma kaka, och se till att kommunerna håller sig mera på sin kant. Detta är ju ingen nyhet. Under hela 1970-talet, även på den s.k. urgamla socialdemokratiska regeringens tid, hade man varje eller vartannat år återkommande överläggningar med kommunförbunden. Det konstaterades i samförstånd att expansionen var för snabb och skattehöjningarna gick för fort, men ingenting hände. Kommunalskatterna steg under 1970-talet från drygt 20 2 till knappt 30. Detta underminerade f. ö. mycket av den statliga skattesänkningspolitik 35 som ändå genomfördes. Därför är denna koppling av utomordentligt stor betydelse. Den kommunala expansionen har tillåtits gå så långt och så snabbt att den på ett avgörande sätt bidragit till det allmänna kristillstånd som råder i detta land och som bl.a. avspeglar sig i ett orimligt högt skattetryck. Från moderat hål! har vi inte ansett det erforderligt att i detta sammanhang göra någon särskild markering. Jag yrkar alltså bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter. Men på en punkt har vi i ett särskilt uttalande återkommit till ett problem som vi har aktualiserat flera gånger tidigare. Vi menar att det finns behov av någon form av lagstiftning, så att därmed lagliga förutsättningar skapas att ingripa mot kommunernas skattehöjningar, om den situationen inträffar att det blir oundgängligen nödvändigt. Ett argument, som litet vårdslöst använts i debatten, har varit att en sådan lagstiftning inte skulle vara förenlig med gällande grundlag. Som nämnts tidigare har denna fråga blivit prövad av konstitutionsutskottet. Vi noterar med stor tillfredsställelse att frågan nu har klarlagts och att detta argument har underkänts. Vi är emellertid alla angelägna att konstatera att ingrepp i kommunernas beskattningsrätt i det allra längsta bör undvikas. Där finns inga delade meningar. Med vår motion har vi huvudsakligen velat uppnå att man förbereder en lagstiftning, så att den finns utarbetad och till reds. Hur den sedan sätts i kraft beror på hur man konstruerar den, men lagstiftningen kommer ju inte till utan att riksdagen för sin del antagit den. Jag vill understryka de utomordentligt stora svårigheter som föreligger att på ett bra och ur rättssäkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt åstadkomma en sådan lagreglering. Vi rör oss här på ett ömtåligt och svårt fält. Detta konstaterade redan kommunalekonomiska utredningen, som inte ansåg sig ha vare sig resurser eller riktigt intresse för saken. Vi har velat uppnå att man inte skall komma i det läget — vilket vi tyvärr inte håller för uteslutet — att man inte har en ordentligt genomarbetad lagstiftning, när det behövs. Man skall inte behöva ta till improvisationer som ställer till stor oreda för kommunerna och leder till nya orättvisor. Utskottet har inte velat acceptera detta betraktelsesätt. Vi beklagar det. Vi har inte kunnat förstå att man inte kunnat säga ja till detta utredningsuppdrag, utan alltfort hävdar att man är utomordentligt tveksam till hela åtgärden. Vi anser emellertid att det är ett rättssäkerhetsintresse, och vi ämnar återkomma. Herr Rämgård förebrådde oss nästan att vi återkommit även i år. Jag vill emellertid påpeka att vi denna gång varit något blygsammare i våra önskemål. Tidigare år har vi varit direkt inställda på att erhålla ett positivt beslut som syftar till ett skattetak. Så är alltså icke fallet denna gång, men inte ens nu har det gått att få någon överenskommelse. Herr Rämgård sade att vi hela tiden velat förverkliga denna tanke, och han tycktes närmast rikta det som en förebråelse mot oss. Vi har kanske den talangen i vårt parti att stå fast vid synpunkter år från år, ja t.o.m. från - Nr 133 har utvecklat, hela tanken på ett kommunalt skattetak. När man läser vad som där anförs, blir man betänksam av det skälet att det igenom alltihop egentligen lyser ett mycket svagt krismedvetande. Socialdemokraterna noterar bara att, om det fanns ett kommunalt skattetak, skulle kommunerna inte kunna höja skatten, och eftersom kommunerna tydligen blir tvungna att höja skatten, måste de få lov att göra det. Detta ger uttryck för en långtgående passivitet, som i och för sig är begriplig från sådana partiers sida som är kollektivistiskt inriktade och som till varje pris vill utöka den offentliga sektorn. Men det är för oss — och för den stora opinion i detta land som menar att många av våra problem beror på att den offentliga sektorn alltför länge har fått breda ut sig ohämmat — en attityd som inte kan godtas. Det är bara att notera att vi här har olika meningar. Jag erkänner samtidigt villigt — jag har själv varit kommunalman i 20 år — att det odiskutabelt har skett en övervältring av kostnader. Från detta rum, särskilt under tidigare år, har det skett en övervältring av kostnader på kommunerna, och dessa har följaktligen utsatts för en press. Men samtidigt måste vi i ärlighetens namn notera att kommunalmännen har varit alldeles osedvanligt energiska när det gäller att tolka rekommendationer från centrala verk som tvång. Det gäller t.ex. utbyggnaden av barnomsorgen, då det inte tillräckligt underströks att det var fråga om en rekommendation. Kommunerna har också — det är i och för sig inte deras fel, utan beror på konstruktionen av statsbidragsbestämmelserna — nödgats att ge sig in på den i särklass dyraste formen av barnomsorg, medan billigare lösningar på skilda sätt inte har uppmuntrats. Detta är att notera mera i marginalen. Vad jag ville påpeka var att ett krismedvetande, som det talas så mycket om i samhället, trots allt också måste innebära att man är medveten om att det måste bli fråga om standardsänkningar även på den kommunala sidan, om vi inte skall drabbas av utomordentligt kraftiga reallönesänkningar utöver dem som vi redan får. Det är nämligen samma kaka som vi skall ta denna konsumtion från. Detta är ett påpekande som enligt min mening hittills inte har fått den plats i kammarens debatt som det rätteligen borde ha. Jag vill, herr talman, avslutningsvis något tillspetsat säga: Den kommunala självstyrelsen är utomordentligt värdefull. Den är emellertid något mycket mer än den obegränsade rätten att höja skatten.
Herr talman! Till herr Blom vill jag säga att jag också tycker att moderaterna har utomordentliga talanger i olika avseenden. Moderaterna hävdar fortfarande att de vill fortsätta att utveckla ett kommunalt skattetak och hänvisar till att det inte skulle drabba den kommunala självbestämmanderätten. Men vi från centerns sida menar att självbestämmanderätten och beskattningsrätten är två oskiljaktiga saker, 37 som måste förenas. Det går inte att skilja ut den ena rättigheten. Om kommunerna inte har beskattningsrätten, har de inte heller den fundamentala självbestämmanderätten. Därför avvisar vi fortfarande en lagstiftning om kommunalt skattetak. Här är vi lika konsekventa och har lika stora talanger som ni moderater. Rent praktiskt skulle det också möta betydande svårigheter att konstruera en sådan här lag som det går att tillämpa. På vilken nivå skulle ett skattetak ligga? Det går ju inte att frysa en utdebitering på den nuvarande nivån, eftersom skillnaderna mellan kommunerna är så stora och förhållandena varierar från kommun till kommun. Jag är övertygad om att ett skattestopp riskerar att ge upphov till en mycket omfattande byråkrati, exempelvis när det gäller ansökan om dispenser. Nej, enligt centerns mening är den riktiga vägen att gå att ta till vara det engagemang och de initiativ som alltmer växer fram bland de kommunala förtroendemännen och tjänstemännen. Det är genom att ta till vara denna del som man kan ge bättre möjligheter till en minskning, hushållning och framför allt rationalisering inom den kommunala sektorn. Det gör man lättare om denna initiativkraft finns i kommunerna. Det bästa sättet för staten att hjälpa till är att undanröja kostnadsdrivande detaljregleringar. Sådana förslag har framförts och utvecklats och kommer att utvecklas ytterligare.
Herr talman! Lennart Blom säger att våra skrivningar i reservationen beträffande motiveringarna för att inte gå med på ett skattetak vittnar om ett svagt utvecklat krismedvetande. Nej, Lennart Blom, det gör de inte. Vi är mycket väl medvetna om den enorma ekonomiska kris som de borgerliga regeringarna med Gösta Bohman som ekonomiminister har ställt till i detta land. Det var alltså ett dåligt argument som Lennart Blom hittade. Vi har samma uppfattning, om det är sant som herr Rämgård slår fast, nämligen att man står fast vid ståndpunkten att vi inte skall ha ett skattetak, trots att man har detta ”nu” med i sin skrivning. Vi tycker att om man skall ha kommunal självbestämmanderätt, så är beskattningsrätten den grundläggande hörnstenen. Därför vill vi inte vara med om att rucka på detta system. Det blir inte kommunalt självstyre och kommunal självbeskattningsrätt om inte kommunerna skall ha rätten att ta ut den skatt de behöver för att vårda sina uppgifter, som det heter. Om man snävar in för kommunerna dels genom sämre statsbidrag, dels genom att bromsa kommunernas möjligheter att ta ut skatter, vilket man nu manipulerar med i skatteunderlagsberäkningar och annat, skulle effekten kunna bli att staten får ta ett större ansvar för kommunernas inkomster och ekonomi— som vi framhåller i reservationen. Det är en utveckling som vi inte tycker skulle vara särskilt lycklig. Jag föreställer mig att Lennart Blom kanske också har den uppfattningen. Vi har självstyre i kommunerna i detta land. Vi har inte det system som man har i vissa västeuropeiska länder, där staten lägger fast ramar, varefter de olika kommunerna får klara sig inom de ramarna. Men vi hyllar ju vårt Nr 133 system med den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten, och det är Torsdagen den
Kommunalekono Herr talman! Till Paul Jansson vill jag egentligen bara säga att den — miska frågor förebråelse han riktade mot moderata samlingspartiet för att vi inte har medverkat till en ekonomisk sanering låter egenartad, när den kommer från en representant för ett parti som i stort sett har sagt nej till alla besparingar, lagt fram överbud på miljarder och nu menar att åtstramning i kommunerna på sin höjd kan vara 2 90 i stället för 1 9o. Jag återkommer till den fråga jag tog upp tidigare: Är det inte litet besvärande för socialdemokraterna att gå ut till människorna och säga att deras ja till en kommunal expansion innebär att reallönesänkningarna blir ännu större än de eljest skulle ha behövt bli? För herr Rämgård vill jag understryka betydelsen av prioriteringsuppgiften hos kommunalmän. Det är en begränsning i den kommunala självstyrelsen att införa restriktioner på skattesidan. Men det är ju inte fråga om att ta bort den kommunala beskattningsrätten, vilket man stundom får ett intryck av när man hör företrädarna för de andra partierna. Det är fråga om en begränsning. Jag är alldeles övertygad om att den nödvändiga prioriteringen och den nödvändiga rationaliseringen inte kommer till stånd förrän man har kniven på strupen. Inte minst därför är en reglering av värde. Herr Rämgård sade att detta var ett stort problem — det kan leda till både det ena och det andra, det är svårt att skilja mellan olika kommuner etc. Jag ger honom fullkomligt rätt. Men säger man nej till en utredning, då kommer man ständigt att vara okunnig, och då får man inget bra underlag för beslut här i kammaren.

Herr talman! Rätteligen bör kanske en hel del av den här debatten föras mellan konstitutionsutskottets ledamöter. Men jag vill, eftersom man i vissa uttalanden direkt vänt sig mot vad jag sagt, helt kort replikera. Jag konstaterar att det ju är precis som det sägs, att konstitutionsutskottets uttalande är nyanserat. Det är t.o.m. så nyanserat att man, när man redovisar det, skulle kunna redovisa även de olika nyanserna. Det står nämligen att skyddet för den kommunala självbeskattningsrätten har principkaraktär och inte ovillkorligt hindrar en lagreglering av typ ”skattetak”. Det värdefulla är, som jag sade i mitt huvudanförande, att just få klarlagt att ett skattetak icke är oförenligt med gällande grundlag. När sedan nyansernas mästare läste ur betänkandet sade han att utskottets slutsats var att ”ingrepp i kommunernas beskattningsrätt bör undvikas”. Och det står inte ”skall undvikas” utan just ”bör undvikas”. Det är en ståndpunkt som vi i och för sig kan ansluta oss till. Vad vi har fått klarlagt är att ett sådant ingrepp inte är oförenligt med grundlagen. Jag skall avstå, herr talman, från att i övrigt diskutera kommunalmännens olika roller. Jag noterar enbart att det förvånar mig att det sägs att dörren har slagit igen. Den har ju tvärtom öppnats, så till vida att det har fastslagits att ett sådant här ingrepp inte är oförenligt med grundlagen.
Herr talman! På Hilding Johanssons direkta fråga vill jag ge följande svar: Finansutskottets betänkande bygger på den slutsats som man kommit fram till i konstitutionsutskottets betänkande 22. Därav framgår klart att vi har den uppfattningen att restriktioner i den kommunala beskattningsrätten måste utformas med stor försiktighet. Vi säger också att det är nödvändigt att den kommunala utdebiteringen inte utvecklas på ett sådant sätt att angelägna skattereformer skulle kunna bli verkningslösa. Men när jag hörde Lennart Blom i hans första inlägg gjorde jag också den reflexionen att han drog litet för stora växlar på konstitutionsutskottets betänkande.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

Herr talman! Regeringens proposition med förslag om höjt grundavdrag och minskning av skatteunderlaget för juridiska personer slår hårt mot kommunerna. För Malmös del innebär regeringsförslaget att kommunen går miste om kommunalskatteintäkter på 92 milj.kr., vilket motsvarar 1:17 kr. i höjd skatt. Göteborg skulle behöva höja skatten med 1:08 kr. för att neutralisera effekterna av regeringens förslag. Både Göteborg och Malmö har en kommunalskatt på 30 kr., alltså över riksgenomsnittet. Andra kommuner som drabbas hårt är Stenungsund, med 1:05 kr. per skattekrona och Burlöv, för att ta ett annat exempel, med 65 öre per skattekrona. Två konstateranden är på sin plats. För det första: Regeringens förslag ökar allvarligt riskerna för kommunala skattehöjningar, och detta i kommuner där skattenivån redan nu överstiger riksgenomsnittet. För det andra: Det kan inte vara acceptabelt att genomföra statliga åtgärder, som leder till kommunalskattehöjningar och rycker undan förutsättningarna för en kommunalekonomisk långtidsplanering. Nu säger regeringen i sin proposition — och det instämmer finansutskottets majoritet i — att regeringsförslaget inte bör leda till att kommunerna kompenserar sig genom skattehöjningar. Man ger också anvisningar om att den kommunala volymtillväxten bör begränsas till 196. Dessa båda uttalanden visar enligt min mening att regeringen och finansutskottets majoritet tar alltför lätt på kommunernas problem. En kommun som Malmö har två alternativ. Man kan alltså höja skatten med 1:20 kr. eller också minska den kommunala volymen genom att pruta 6 20 på befintlig verksamhet och kraftigt dra ner på investeringarna. Konsekvenserna om man väljer det sistnämnda alternativet blir svåra, och man kan med fog fråga sig hur de kommuner skall klara sig som drabbas hårdast av de här åtgärderna, hur det skall gå med barnomsorgen samt åtagandena när det gäller handikappade, äldre och långtidssjuka, för att ta några exempel. I syfte att något mildra effekterna föreslår nu regeringen att 100 miljoner skall avsättas för fördelning till ekonomiskt svaga kommuner, i samband med prövning av extra skatteutjämningsbidrag. Utskottet säger i anslutning till detta att den speciella situationen för Malmö och Göteborg bör beaktas vid fördelningen av dessa medel. Det är min förhoppning att utskottet med detta uttalande menar att Malmö och Göteborg skall ha del av dessa pengar. Menar man någonting annat, borde det i så fall sägas klart ut här i dag. Det kommunala skatteutjämningssystemet syftar ju till att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunal service i olika delar av landet. Skatteutjämningsbidraget baseras i huvudsak på kommunernas skattekraft samt i någon mån på geografiskt läge och befolkningsstruktur. Men skattekraften, dvs. den beskattningsbara inkomsten per invånare, framstår som ett allt trubbigare fördelningsinstrument. Den säger egentligen ingenting om en kommuns ekonomiska situation. En kommun som har relativt hög skattekraft kan samtidigt ha höga kostnader och låg skatteunderlagstillväxt. Visserligen vägs i dag andra faktorer än skattekraften in i systemet, men fördelningen av medel visar att skattekraften är den tyngsta faktorn. I framtiden måste därför större hänsyn tas till en kommuns kostnadsbild, och skattekraftens betydelse måste i motsvarande mån reduceras. Annars kommer kommuner som står utanför systemet att missgynnas och kraftiga skattehöjningar i dessa kommuner att bli nödvändiga. Herr talman! Finansutskottet har i sitt betänkande nr 31 medgivit att det finns kostnader som är specifika just för storstadskommunerna och som skulle kunna beaktas i skatteutjämningssystemet. Utskottet nämner också att kommunalekonomiska utredningen menade att dess förslag borde bli föremål för översyn efter förslagsvis fem år. Man säger vidare: ”Utskottet anser det för sin del inte uteslutet att en översyn kan påbörjas vid en tidigare tidpunkt.” Med dessa två uttalanden som grund kan vi motionärer inte förstå varför utskottet avstyrkt vår motion. Vårt motionskrav innebär ju inget annat än att riksdagen nu skall uttala att en översyn av skatteutjämningssystemet är påkallad.

Herr talman! Det skall onekligen bli mycket intressant att se om moderaternas brådstörtade uppbrott från regeringsbestyren kommer att medföra några förändringar i fråga om regeringens inställning till försvarets utveckling och kostnadsramar. Eric Krönmark har nu återtagit sin plats i kammaren. I vissa avseenden har han varit en mycket stark talesman för försvaret. Jag har vid ett tidigare tillfälle givit uttryck för min respekt för hans förmåga att som moderat försvarsminister hålla försvaret utanför den hemsökelse som nu så hårt drabbar andra huvudtitlar i syfte att bota den miserabla ekonomi som drabbat landet sedan vi fått borgerligt styre. Jag ser att Eric Krönmark i en avskedsintervju har strukit under att han emellanåt fått föra en hård kamp. Samtidigt som jag erinrar om detta vill jag tala om att Eric Krönmark också varit med om att försvaga landets självständighet och handlingskraft. Under de år vi haft en borgerlig regering har vårt beroende av utlandet i ekonomiskt avseende blivit allt större. Fortsätter vi på den här vägen står vi snart i en situation där vi inte längre har en reell handlingsfrihet, något som är nödvändigt för att ett land som vill stå utanför allianser och bindningar verkligen skall kunna föra en självständig politik. Det är en mycket allvarlig utveckling. Här växer fram ett hot som vi hittills varit helt befriadé från här i landet. Jag vet inte om Anders Dahlgren, som nu sköter försvarsministerns uppgifter som en bisyssla vid sidan om jordbruket, över huvud taget följer den här debatten eller tänker sig ha något inflytande över besluten. Vi har väl alla förhoppningen att det skall bli ett mycket kort gästspel Anders Dahlgren gör som försvarsminister — inte på grund av hans person utan därför att vi önskar en förändring. Men han hade ju faktiskt haft tillfälle att nu träda in och återställa centerns försvarspolitik som den var under åren innan man kom under beroende av moderaterna. Det har varit en gammal tradition inom centern — jag kan säga inom svensk bondekiass — att alltid se mycket kritiskt på försvaret och ifrågasätta kostnaderna för det. Detta har saknats under de senare åren. Vi socialdemokrater har i oppositionsställning fortsatt att föra samma politik som vi stod för då vi var i regeringsställning. Jag är angelägen om att framhålla det, eftersom det ibland har beskrivits som om vi i dag skulle vara mindre intresserade av att upprätthålla ett förhållandevis starkt totalförsvar. Ett sådant påstående är fullständigt felaktigt. Vi för samma politik som tidigare. Det försvarsanslag som vi anslöt oss till 1977 för den femårsperiod som fortfarande gäller innebar att försvaret skulle få samma resurstilldelning som det hade fått under den tidigare femårsperioden. Det förslaget har vi också stått för hela tiden. I en trepartiregering får man ge och ta — det har vi blivit väl informerade om under de senaste dagarna. När det gäller försvaret har det faktiskt, menar jag, varit moderaterna som har tagit och centern och kanske också folkpartiet som har givit. Det visar utvecklingen. Det budgetår som vi nu behandlar är det sista för femårsperioden. Vid periodens ingång räknade man med att omkring 50 miljarder kronor skulle tillföras försvaret under perioden. På grund av penningvärdets förändring blir det nu omkring 75 miljarder kronor som tillförs försvaret. Regeringen föreslår en besparing på 300 milj.kr. för det sista budgetåret. Det är en besparing som är nästan helt betydelselös när vi tar hänsyn till vilka summor det gäller. Jag skall gärna erkänna att den besparing som vi vill genomföra inom försvaret och som skulle ge en miljard till statskassan också kan ses som ganska blygsam i det perspektiv som jag har tecknat över femårsperioden. Den situation som vi har i dag när det gäller statsbudgeten visar emellertid att det vore oerhört betydelsefullt att få det tillskott som faktiskt är möjligt att få från försvarets huvudtitel. Bristen i statsbudgeten beräknas nu till någonstans mellan 75 och 80 miljarder kronor. Det rör sig alltså om en brist som är lika stor som alla de pengar som vi har lagt ned på vårt totalförsvar under fem år. Med denna stora brist i statskassan står vi verkligen inför ett allvarligt problem, och vi är då skyldiga att se till på vilket sätt vi kan lösa det. Jag har redan i en föregående debatt diskuterat den situation som har uppstått för försvaret genom att kompensationen för kostnadsutvecklingen har blivit så kraftig under den senare delen av femårsperioden att försvaret nu tillförs mycket pengar. Regeringen räknar inte med att kunna göra av med de pengarna. Det blir ett överskott av oförbrukade medel. Redan under innevarande budgetår tycks detta överskott, om jag har förstått de beräkningar som vi har haft tillgång till, bli ungefär en halv miljard kronor — pengar som inte kommer att kunna användas. Enligt försvarsutredningens förslag, som fastställdes av riksdagen 1977, skulle högst 2 22 av försvarsanslaget få överflyttas från ett budgetår till ett följande och då läggas ovanpå den ordinarie anvisning som man fick enligt planen. Det är en alldeles speciell ordning som gäller för försvaret. Det finns inte någon motsvarighet inom andra huvudtitlar. Visserligen finns det reservationsanslag — det känner jag väl till -— men om det uppkommer reservationer på dem, anvisas det i allmänhet inte nya pengar. I varje fall skär man ner de nya anslagen så att myndigheten i fråga så att säga ändå kommer att i realiteten få betala in beloppet till statskassan. Jag vill erinra om att bestämmelsen om dessa 2 26 var ett avsteg från de allmänna principer som gäller och ingick som en del i den försvarsuppgörelse och det beslut som träffades 1977. Det beslutet har vi också respekterat vart och ett av de gångna åren. Men nu, inför det sista budgetår som omfattas av beslutet, vill man bryta upp den här bestämmelsen och ställer riksdagen inför förslaget att 4 26 skall få stjälpas över från ett budgetår till ett annat. Jag tycker att det är synnerligen märkligt att man tillgripit en sådan åtgärd. Varför inte hålla fast vid beslutet? Varför inte säga att det skall respekteras även det sista budgetåret? När vi nu verkligen behöver förstärka statskassan, när det gäller att spara och skära ner på alla andra områden, varför skall man då göra detta underliga arrangemang i fråga om försvaret? Läget inom socialsektorn är ju så pressat att man diskuterar att på nytt starta frivilliginsamlingar för de handikappade — jag såg att det var ett aktuellt ämne i går. Jag såg också att en av deltagarna i den diskussionen, kanslichefen Rolf Utberg, sagt så här: Låt oss inte göra frivilliginsamlingar när det gäller de handikappade. Låt oss i stället göra frivilliga insamlingar till försvaret. Jag är inte beredd att ansluta mig till sådana tankar, och jag tror inte någon av oss socialdemokrater är det. Men i den situation där landet befinner sig är vi inte heller med på ett sådant jippo som det innebär att plötsligt förelägga riksdagen ett helt nytt förslag när det gäller möjligheterna att disponera över pengar som man tydligen inte kunnat förbruka i den löpande verksamheten. Och så en sak till, som jag gärna vill peka på. Jag förstår att jag med den här argumenteringen inte kan påverka Eric Krönmark och kamraterna i försvarsutskottet på den borgerliga linjen, men nog måste det finnas här i riksdagen många människor som har ett något bredare perspektiv på dessa frågor och som verkligen är beredda att försöka värdera det ena i förhållande till det andra.

På det viset är det icke en fördubbling av de medel som kan överföras, utan det är i verkligheten en betydligt kraftigare uppräkning. Det kan röra sig om maximalt 650 milj.kr. som på det här sättet, om kammaren biträder propositionens och den borgerliga utskottsmajoritetens förslag, stannar inom försvaret och inte kommer statskassan till godo och därmed inte kan användas för att så att säga nedbringa den brist på pengar vi har. Jag vill gärna sägå till både Eric Krönmark och andra att jag ser det som en svårighet när det gäller framtida uppgörelser om försvarets prisregleringssystem att man så här frankt bryter mot den uppgörelse som har träffats inom en parlamentarisk kommitté. Jag tolkar vad som har föreslagits på det sättet att det inte finns något önskemål från borgerligt håll att bevara en sådan enighet. Visst har vi tvistat ibland om ramarna, men vi har kunnat vara överens om det tekniska arrangemanget, om hur det skall gå till. Nu går man ifrån även en sådan sak som har funnits i uppgörelsen, bara för att det skall bli möjligt att slussa över betydligt mer pengar än vad som eljest skulle bli fallet. a Efter detta, fru talman, ber jag att få säga några ord i anslutning till grunderna för vår säkerhetsoch försvarspolitik, där vi socialdemokrater också ansett oss nödsakade att avge en reservation. I propositionen anges att den storpolitiska utvecklingen ställer allt större krav på den svenska säkerhetspolitiken. Man skulle då ha väntat sig ett vidgat perspektiv i beskrivningen av de åtgärder som från svensk sida krävs för att vi skall få fred och avspänning. Men departementschefen konstaterar endast att Nr 133 de båda maktblocken inte ser utvecklingen i Norden som isolerad från Torsdagen den utvecklingen i Europa i övrigt. Och så kommer det: I denna situation måste vi 7 maj 1981 från svensk sida med fasthet uppfylla våra säkerhetspolitiska förpliktelser i Norden. Sedan följer, närmast som en bisats, att vi gör detta genom en konsekvent neutralitetspolitik och genom att upprätthålla ett försvar som även i framtiden kan medverka till fred och stabilitet i det nordiska området.

Fru talman! Det råder inga delade meningar om att spänningarna i världen har ökat de senaste åren. Vi vet alla att rustningarna återigen visar en kraftigt stegrad ökningstakt och att nya och alltmer dyrbara och tekniskt fulländade vapen och vapensystem tas fram i en allt snabbare takt. Samtidigt ökar bristen på livsmedel och viktiga råvaror. Energiförsörjningen befinner sig i kris. Den industrialiserade västvärlden blir alltmer beroende av import för att kunna hålla sina slösaktiga samhällen i gång, och dessas sårbarhet för störningar av alla slag ökar. Alla dessa problem medför svårigheter även för stora stater, med en omfattande del av världsekonomin och världsproduktionen inom sina egna gränser. Rustningsbördan blir allt tyngre att bära, genom att omsättningen av dyra system går allt fortare och varje ny generation av vapen kräver allt större insatser, både ekonomiskt och när det gäller andra resurser. Det är mot den bakgrunden, fru talman, som vi måste se på våra egna säkerhetsoch försvarsproblem. Vi är en liten nation med ett extremt utlandsberoende på både exportoch importsidan. Vi har hamnat i ett större beroende än vad som är nödvändigt, på grund av att privata affärsoch vinstintressen har drivit fram en utveckling i Sverige som på många områden skulle ha kunnat undvikas eller åtminstone kunnat bli mindre katastrofal, om olika regeringar under tidigare perioder hade haft den politiska viljan att ingripa mot utvecklingstendenser som uppenbart har varit skadliga för landet. Det gäller inte minst socialdemokratiska regeringar under olika ledning, som under det långa maktinnehavet låtit sig styras av industriella vinstintressen och militära och militaristiska idéer i alltför stor omfattning när det gäller den svenska säkerhetsoch försvarspolitiken. Det är emellertid glädjande att nu höra Eric Holmqvist här i debatten inta en annan ståndpunkt till dessa fenomen och verkligen framföra att det är en försvagning av den svenska ställningen att vår självständighet hotas av sådana bindningar på Nu står vi emellertid här med det s.k. ”arvet”. Vi står med en stor, dyrbar Torsdagen den och klumpig militär organisation som är dåligt skickad att möta de hot och 7 maj 1981 angrepp som kan bli aktuella i vår tid. Den är sårbar, därför att hela det svenska samhället blir alltmera sårbart för varje år som går. Dess förmåga till snabba insatser vid angrepp minskar, beroende på att det är omöjligt för ett litet land att hänga med i den tekniska och ekonomiska utvecklingen på vapenområdet, så länge man envisas med att försöka upprätthålla samma organisation som stormakterna fastän i lilleputtskala. Det betyder att vi får allt färre vapensystem, typ moderna flygplan och stridsvagnar, och att deras prestanda jämförda med prestanda i omvärldens vapensystem också minskar. Det blir således en försämring både när det gäller kvantitet och kvalitet. Uthålligheten i den svenska, militära organisationen har också minskat kraftigt och fortsätter att minska i allt snabbare takt. Den är redan nu i många avseenden under all kritik. Det är ett av de mest förvånande och upprörande inslagen i svensk försvarsdebatt att så litet uppmärksamhet ägnas åt frågan om uthållighet och underhåll av den militära organisation som så många med stor lidelse påstår att vi måste ha. Vi kan inte ersätta ett enda flygplan, en enda stridsvagn eller ett enda örlogsfartyg genom egen produktion när ett krig en gång har startat. Vi har det vi har, och — som jag påpekade tidigare — vi har allt mindre av allting, beroende på att vi inte har vare sig råd eller tekniska resurser att skaffa mera. Också underhållet i övrigt för den stora militära organisation som det anses bra för oss att ha lämnar mycket övrigt att önska. Hur länge räcker drivmedlen till stora mekaniserade förband, typ pansarbrigader och flygdivisioner? Kommer de att finnas på rätt plats, eller hur distribueras de dit när transportsystemet brakar ihop? Vad händer när ammunitionen tar slut eller inte kommer fram i rätt tid till rätt plats? Också i det fallet rör det sig om jättelika transportbehov i fråga om både vikt och volym. Hur skall reservdelsoch reparationsbehovet kunna täckas till den alltmer högmekaniserade organisationen, när den minsta störning redan i fredstid åstadkommer svårigheter? Hur skall samtidigt det civila samhällets och civilbefolkningens skydd och försörjning ordnas? Nu handlar ju inte dagens debatt om civilförsvar och ekonomiskt försvar, men vi kan inte bara bryta ut det militära försvarets organisation och tala om den utan att låtsas om att det finns ett samhälle och en verklighet runt omkring. Det kan ju i och för sig vara bekvämt, om man vill undvika de väsentliga problemen i försvarsdebatten, att bara tala om det militära försvarets stridsvagnar och flygplan, som om de skulle användas och verka i något slags militärt vakuum, skilda från samhället i övrigt. Hur skall sålunda energiförsörjningen lösas med det extremt stora elbehov som vi inom kort kommer att ha på grund av det vansinniga beslutet om utbyggnad av kärnkraften? Reaktorerna skall ju enligt uppgift kanske stängas av redan i ett beredskapsläge. Hur skall bortfallet av dessa stora mängder elström ersättas? Denna elström är vi beroende av till transporter, 51 till den produktion som kan hållas i gång och till uppvärmning av våra bostäder och andra lokaler. Hur skall livsmedelsförsörjningen ordnas, när vi vet att stora delar av landet och befolkningen redan nu är beroende av dagliga, stora tilltransporter av mat för att kiara grundläggande behov? Detta är en viktig fråga, så mycket mer som den militära organisationen kommer att kräva stora tillskott i områden där det i fredstid inte finns några behov. Hur skall slutligen sjukvård och vård av sårade och skadade, både militärer och civila, kunna klaras av med de resurser som hittills ställts till förfogande? Vi vet ju alla att socialstyrelsen inför det kommande försvarsbeslutet nästa år har uttalat att beredskapen inom sjukvårdsområdet ligger långt under vad som kan anses vara ett minimikrav. Det är, fru talman, om de här problemen vår säkerhetsoch försvarsdebatt måste handla. Hittills har den inte gjort det på något grundligt och avgörande sätt. De s.k. försvarsvännerna, med framför allt moderaterna i spetsen, uppehåller sig vid det militära försvarets problem, med organisationsoch materielanskaffningsfrågor som de stora huvudnumren. Varje miljon i minskade anslag till det militära försvaret framställs som en försvagning av vår värnkraft och vår säkerhetspolitiska situation. Varje ökning av de militära anslagen betraktas som en stärkning av värnkraften. Det är en märklig debatt, som förs liksom vid sidan av den verklighet som vi har runt omkring oss. För vad hjälper något tiotal, eller t.o.m. något hundratal ytterligare flygplan, stridsvagnar eller andra dyrbara, högt utvecklade vapensystem, om den grund på vilken varje sådan här organisation måste vila, dvs. samhällsstrukturen, inte förmår bära upp dem eller ersätta dem efter hand som de förbrukas i strid? Svensk försvarspolitik står nu inför en skiljeväg. Sverige har länge, på grund av gynnsamma förutsättningar, kunnat upprätthålla en försvarsorganisation långt utöver vad andra stater av motsvarande storlek orkat med. Dessa förutsättningar, fru talman, är inte längre för handen! Nu måste vi välja, och det har sedan länge stått klart att det finns två tydligt urskiljbara linjer. Det rör sig om en högerinriktad, militaristisk, alliansbunden upprustningslinje och en vänsterinriktad, antimilitaristisk, alliansfri nedrustningsoch omrustningslinje. Jag vill citera vad vpk i sin motion 701 har sagt om inriktningen av dessa två olika linjer: ”Högerlinjen innebär fortsatta och t.o.m. ökande stora satsningar på att bygga upp ett försvar av den typ vi har i dag. Den militära sektorn skall få 97-98 70 av försvarsanslagen, nya ”krigsmaskiner” som flygplan, stridsvagnar och ubåtar skall anskaffas, en inhemsk, tung krigsmaterielindustri skall vidmakthållas och vapenexporten ökas. Detta går inte att genomföra om man samtidigt vill bibehålla ett folkförsvar byggt på allmän värnplikt och en alliansfri och neutral försvarsoch utrikespolitik. Man måste välja, och högerlinjens företrädare har redan valt. De väljer att offra den allmänna värnpliktens princip genom att göra långtgående kategoriklyvningar i utbildning och förmåner. Redan talas det om att vissa delar av varje årsklass skall undantas från utbildning eller korttidsutbildas. Eftersom Sverige inte har ekonomiska och tekniska förutsättningar att ensamt konstruera och tillverka de ”krigsmaskiner” som man vill ha, väljer. Nr 133 högerlinjen att gå in i långtgående samarbete med de kapitalistiska staterna i Torsdagen den Västeuropa och med USA, för utveckling och samproduktion av dessa 7 maj 1981 maskiner. Detta samarbete är redan i full gång inom flygplanstillverkningen och i viss omfattning inom andra områden. Det binder upp Sverige till västalliansen, NATO, i än större omfattning än vad som hittills skett, och det är redan illa nog. Men detta utgör ingen källa till oro för högerlinjen. Tvärtom ser de som företräder denna linje en sådan utveckling som en fördel. Det är också enbart om man tar i beaktande denna underförstådda, men outtalade målsättning som det blir begripligt varför högutbildade, välorienterade militära chefer kan förorda ett svenskt försvar enligt högerlinjens modell. Om man ser det inte som ett neutralitetsförsvar, obundet och självständigt så långt det är möjligt, utan som en framskjuten styrka inom NATO, då blir det logik i galenskapen. Då blir det förståeligt med en satsning på ett flygvapen som vi ensamma inte har några möjligheter att underhålla och ersätta i händelse av krig. Då blir det begripligt att ha ett pansarvapen som vi vet snabbt kommer att slås ut utan att vi har möjligheter att ersätta förlorade vagnar. Då står det klart varför vapen och vapenkalibrar, när det gäller både lättare och tyngre vapen, så nära överensstämmer med beväpningen inom NATO. Högerlinjen i försvarspolitiken innebär kort sagt ett hot mot Sveriges självständighet och ett uppgivande av neutralitetsprincipen. Vänsterlinjen innebär ett slut på den högmekaniserade, dyrbara utveckling som pågått inom det svenska militära försvaret under de senaste decennierna. Den kräver en återgång till ett militärt försvar som bygger mera på egna resurser och minskar beroendet av utländska samarbetsprojekt. Den vill minska flygvapnets roll till en spaningsoch övervakningsstyrka och säger nej till fortsatt tillverkning av militärflygplan i Sverige. Den säger nej till tunga och dyrbara pansarbrigader och till ett dyrt och sårbart ubåtsvapen. Den kräver framför allt en omprövning av de hotbilder som målas upp av den militära expertisen och realistiska och konkreta beskrivningar av vad Sverige kan göra eller inte kan göra i olika lägen. Den kräver en återgång till folkförsvarstanken, som högerlinjen vill överge. Denna betyder folkets deltagande och insyn på alla plan i form av allmän värnplikt eller försvarsplikt. Vänsterlinjen vill öka ansträngningarna för att skydda civilbefolkningen och säkerställa folkförsörjningen.” Fru talman! Jag har tjänstgjort i den svenska armén i 24 år, från 1945 till 1969, under 1960-talet i förvaltningsoch stabstjänst i övre Norrland och vid Milostab Öst här i Mellansverige. Jag arbetar fortfarande inom totalförsvaret, på civilförsvarssidan. Jag har sett många chefer komma och gå. Jag har hört regementschefer, militärbefälhavare, arméchefer och överbefälhavare hålla sina genomgångar och lägga ut texten om Sveriges säkerhetspolitiska och militärpolitiska läge. Ända sedan slutet av 1940-talet och fram till mitten av 1960-talet ansågs det som en självklarhet för militära chefer att framhålla att det svenska försvaret, 53 om inte formellt så dock informellt, var att betrakta som en del av NATO. Det gällde att, som det hette, hålla ut till dess NATO hunnit ladda upp på Själland och i Nordnorge. Jag nämner detta som en bakgrund till den beskrivning av högerlinjen som jag nyss citerade ur vpk:s motion. Efter 1965-1966 var det inte längre så opportunt att gå ut med sådana påståenden. Det kom protester från folk som tyckte det stämde dåligt med svensk neutralitetspolitik, det blev skriverier i pressen och annat sådant. Då klagade många chefer över att det inte var tillåtet att sprida försvarsupplysning längre, som de uttryckte saken. Jag vet inte hur läget är i dag, men min erfarenhet säger mig att det antagligen inte har skett så stora förändringar. Jag har också, fru talman, sett många försvarsministrar komma och gå, alltifrån den beskedlige Allan Vought på 1940-talet till Eric Krönmark nu på 1980-talet — en person som enligt min mening förtjänar andra epitet. Jag gör mig inga illusioner om hans värderingar och syn på vad Sveriges neutralitet egentligen är värd. Högern här i landet har alltid strävat efter att binda upp Sverige till de för tillfället mest reaktionära staterna och statsgrupperingarna. Det har bara skiftat från Tyskland på 1930 och 1940-talet till USA och EG från 1950-talet och framåt. Men vi har ju en annan f. d. försvarsminister här, Eric Holmqvist, som sysslat med försvarsfrågor och försvarspolitik i många decennier. Jag vill först återigen säga att det gläder mig att socialdemokraterna på ett mera bestämt sätt än tidigare är beredda att ifrågasätta fortsatta höga anslag till det militära försvaret. De anger också tydligt att ”säkerhetspolitiska, tekniska och ekonomiska motiv talar för att starkare än tidigare omstrukturera det militära försvaret till ett folkförsvar, som tar till vara de personella tillgångarna inom landet och de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger”. Men jag skulle vilja fråga Eric Holmqvist i hans egenskap av f. d. försvarsminister apropå det jag nyss relaterade om svenska militära chefers syn på den svenska neutralitetsprincipen: Är Eric Holmqvist och den socialdemokratiska ledningen medvetna om den syn på det svenska försvarets relationer till NATO som så många höga militära chefer under årens lopp klart och tydligt har gett uttryck åt? Vad anser Eric Holmqvist om sådana uttalanden från höga militära chefers sida? Fru talman! Vpk:s förslag angående det militära försvaret skall ses mot den bakgrund som jag här har redovisat. Det är ett mycket viktigt vägval som nu förestår. Och även om de förslag som vi har att ta ställning till här i dag endast berör det sista budgetåret i den snart avslutade femåriga programplanen, så får de betydelse också längre fram. För ju längre vi skjuter den nödvändiga omdaningen av det svenska försvaret framför oss, desto svårare blir det att ändra riktning. Och vi kommer inte undan ett sådant beslut. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det svenska militära försvaret bör ingå som en viktig komponent i en samlad totalförsvarspolitik. Men vi anser också att det är meningslöst att år efter år kasta bort miljarder i försvarsanslag på en organisation vars styrka och förutsättningar att på ett effektivt sätt hävda en svensk neutralitetspolitik mer och mer urholkas på grund av samhällsutvecklingen och omvärldens rustningar, som vi inte har några som helst möjligheter att hänga med i. Vi måste överge de dyrbara och sårbara komponenterna, som vi inte har några möjligheter att framställa själva till rimliga priser och i rimligt antal. Vi måste bibehålla den allmänna värnplikten och inrikta vår vapenanskaffning på de moderna, defensiva typer av vapen som ger en försvarare stora fördelar och som kan anskaffas i stort antal. Jag tänker då på olika typer av robotvapen, som nu finns i ett otal variationer. Och vi måste först och främst stärka samhällets motståndskraft på alla plan, så att allt slags försörjning och skydd av befolkningen säkerställs så långt som möjligt. Vpk har föreslagit en frysning av utgifterna för det militära försvaret på 1980 års nivå. Det betyder en minskning med 1,9 miljarder för det kommande budgetåret jämfört med regeringens förslag. Det är ändå oerhört mycket pengar försvaret får om man jämför med vad andra områden i samhället får vidkännas av nedräkningar och minskade anslag. I regeringens anvisningar för perspektivplaneringen, fas 2, för nästa femårsperiod anges en lägsta nivå med en ram på 13 miljarder. Denna nivå bör vara en god utgångspunkt för att påbörja den nödvändiga omstruktureringen av det militära försvaret i framtiden. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till vpk-motionerna 701 och 2042. Vpk har vidare i en särskild motion krävt en omorganisation av den militära underrättelsetjänsten. Detta krav har sin grund i avslöjandena i den s.k. IB-affären i början av 1970-talet. Kravet är fortfarande lika aktuellt. Utskottet avvisar motionen på ett par rader med motivet att utskottet har fått redovisning. Men det räcker inte. Det är inte intressant om utskottet har fått redovisning. Så hette det också när det gällde alla turerna i IB-affären, och faktum var att försvarsutskottet inte hade en aning om allt som pågick. Det är just detta som vpk kritiserar, att denna s.k. kontroll inte är tillräcklig. Det finns i årets budgetproposition ett ytterligare intressant faktum när det gäller den här frågan. Anslaget Insatsberedskap, bakom vilket den här verksamheten väl fortfarande döljer sig, har kraftigt ökats — från 50 975 000 för 1980 82. Överbefälhavaren har begärt 65 390 000. Jag vill fråga utskottets talesman och också föredraganden Eric Krönmark: Vad är det här för en kraftig ökning? Varför höjs anslaget till Insatsberedskap med 21 miljoner — och med mer än vad ÖB har begärt? Har något särskilt inträffat, som i dessa sparsamhetens tider motiverar så kraftiga utgiftsstegringar inom det här området? Med det här, fru talman, yrkar jag också bifall till vpk:s motion 700.

Fru talman! Det är bara på ett par punkter som jag har anledning att gå emot vad utskottets ordförande här har framhållit. Först vill jag understryka att jag reagerar mot att man skulle införa en ny regel när det gäller överföring av medel från ett budgetår till ett annat. Då replikerar Per Petersson mig genom att säga att vi socialdemokrater inte var med om försvarsuppgörelsen. Men faktum är att vi var representerade i en parlamentarisk kommitté som utarbetade så att säga hela det system som vi sedan blev överens om. Jag tror att det allra viktigaste när det gäller försvarsuppgörelser är hur man skall kompensera när det gäller penningvärdeförändringen. Partierna blev överens också på den punkten. Kommitténs förslag var ute på remiss och olika myndigheter har tagit ställning. Jag medger att vi socialdemokrater icke var med om själva beslutet när det gällde penningbeloppen. Vi hade ju föreslagit en något lägre nivå. Men när det gäller de tekniska arrangemangen gjordes det inte några invändningar från vårt håll. Därför menar jag att man här nu går ifrån det som vi hittills har varit överens om. Jag vill gärna framhålla — och jag har redan antytt det — att när man agerar på det här sättet finns det tydligen inte längre något intresse av att bli överens om sådana här saker. Vi får naturligtvis bara notera detta — vilken vägledning det nu kan ge oss för framtiden återstår att se. Det är riktigt att jag kanske inte i så stor utsträckning utnyttjade min taletid till att beskriva läget i vår omvärld. Jag avstod från det. Naturligtvis hade jag kunnat göra det, men å andra sidan är ju vårt försvar uppbyggt på det sättet att vi har beredskapsanordningar som träder i kraft vid behov. Det behöver således i och för sig inte påverka vår debatt om de "mera långsiktiga ställningstagandena. Därför gick jag inte in på dessa saker. Slutligen något om uttrycken när det gäller att beskriva våra säkerhetspolitiska mål. Ordet ”ansvar” är också något nytt i detta sammanhang. Jag skall inte gå in i en diskussion om det, men jag vill ändå framhålla att man aldrig tidigare uttryckt sig på det sättet att Sverige skulle ha ett speciellt ansvar när det gäller åtagandena i Norden — och det är väl. Det har jag försökt att betona i mitt huvudanförande, vilket Per Petersson gärna kan läsa. Jag har försökt framhålla det som tidigare varit en självklarhet för oss. Vi konstaterar att Sverige, med det försvar som vårt land har, bidrar till säkerheten. Men det finns inte vare sig några förpliktelser eller något speciellt ansvar.

Fru talman! Det är utomordentligt lätt att instämma i det som Per Petersson sade om säkerhetspolitiken och Nordens förändrade situation i det sammanhanget. Jag har inte alls något att erinra mot beskrivningen att det nordiska området de senaste åren på ett helt annat sätt än tidigare har dragits in i de globala spänningarna. De kriser som på 1950-talet förekom på olika håll i världen drog inte alls på samma sätt som i dagens läge in Skandinavien. Den förändrade situationen är beroende på ändrade förhållanden, på vapenutvecklingen, på de olika stormakternas framskjutna positioner m.m. Jag håller med om allt detta. Det intressanta blir ju då — och det har vi debatterat många gånger förut — om det svenska försvar som vi är överens om att vi skall ha skall utformas på det sätt och se ut så som Per Petersson och försvarsutskottet år efter år pläderat för — i år med en viss opposition från socialdemokratiskt håll, som jag noterar med tacksamhet. Vad tjänar det till att försöka upprätthålla detta försvar, när vi inte kan hålla det i gång särskilt länge på grund av uthållighetsbrister och underhållsbrister? Det går inte att lyfta ut det militära försvaret, Per Petersson, vid sidan av samhället i övrigt och tala om det som om det inte hängde ihop med samhället och samhällsutvecklingen. Vi måste välja — det vet Per Petersson lika bra som jag. Och valet står nu mellan att antingen satsa på ett försvar med den struktur som det har eller spola den allmänna värnplikten och inrikta försvaret på en teknisk uppbyggnad. Det är vad det handlar om, och det är det jag har försökt föra fram. Men den diskussionen är det väldigt svårt att få i gång. När det gäller detta med olika linjer tror jag inte att vänsterlinjen är särskilt Nr 133 smal, men den har väl ännu inte tillräckligt kraftigt slagit igenom i den Torsdagen den svenska riksdagen och andra församlingar. Det finns en utbredd medveten 7 maj 1981 het hos svenska folket om dessa problem, om det svenska samhällets sårbarhet och om det militära svenska försvarets sårbarhet. Vi kan aldrig begära att det svenska folket skall känna tilltro till och hysa förtroende för det svenska försvaret, om försvaret inte på ett kraftfullt sätt är underbyggt av en samhällsstruktur som kan bära upp det. Sedan några ord om ekonomin. Vi har begärt prutningar med 1,9 miljarder kronor. Det är naturligtvis svårt att genomföra dessa prutningar — jag håller med om det också. Men det är möjligt att genomföra dem. Eric Holmqvist har här påpekat att överskott uppstått till följd av olika beräkningssätt. Det är ju fråga om ganska invecklade beräkningar. Vi vet att indexregleringen har gynnat försvarsanslagen — man har fått pengar över. Det var inte länge sedan — bara ett par dagar sedan — jag såg en notis om flyget i en tidning, där man sade att man kunde spara åtskilligt genom att t.ex. inställa vissa flygningar med Viggen och flyga med lättare plan. Många andra områden — det sociala området m.fl. — har fått vidkännas hårda prutningar. Det har i det här landet lagts ned företag som fått till följd att befolkningen i hela bygder ställts utan arbete och försörjning. Det går att spara ganska kraftigt också inom försvaret, Per Petersson.